Herr talman! Sune Johansson talade om vikten av arbetslöshetsförsäkring, och den är vi helt överens om. Han talade också om det arbete socialdemokraterna hade nedlagt i det här ländet för att genomdriva alla reformer. Vi får kanske från folkpartiet i all ödmjukhet säga att vi också har varit pådrivande när det gäller reformarbetet i vårt land. När det gäller motionen 277 är det riktigt att nu gällande regler för kvalifikationstid för arbetslöshetsersättning inte är bra för de deltidsarbetande. Men det är väl ändå mot all praxis i riksdagsarbetet att göra ändringar när ett utredningsarbete snart är klart — ALF-utredningen lägger fram sitt förslag på försommaren. ALF-utredningen behandlar såvitt jag vet även de här problemen. En allmän arbetslöshetsförsäkring skall ju gälla all arbetskraft. Sedan var vi väldigt restriktiva och inte generösa alls när vi sade nej till de två högsta dagpenningklasserna. Men om jag har läst socialdemokraternas motion rätt så räknar ni med att den genomsnittliga kassacrsättningen skall vara 180 kr. per dag, och med utgångspunkt i 180 kr. per dag beräknar ni det anslag som behövs. Beträffande gruvarbetarna i Norrbotten så tror jag att de också kommer att få kompensation genom det förslag som vi nu lägger fram. Om man tittar på den procentuella förändring som har skett för deras löner från januari 1977 till januari 1978 så finner man att den är 5,4 96. Det är den lönekostnadsökning man har fått inom gruvor och mineralbrott.
Herr talman! Jag vill naturligtvis inte förneka att folkpartiet har varit med och jobbat fram vissa sociala reformer i det här samhället, det är kanske ett faktum. Men det har också varit vissa andra tillfällen, exempelvis i fråga om att förespråka vilken väg man skulle ta när det gällt samhällsekonomin och sysselsättningsfrågorna. Det är ett känt faktum att det fanns en folkpartiledare förr i tiden som tyckte att man skulle kunna acceptera en arbetslöshetsnivå av viss storleksordning för att få bukt med inflationen. Det är ju bra att man från folkpartiets sida tycks ha tänkt om i det avseendet. Jag vill också säga till Eva Winther att när vi nu går ut och begär en högsta dagersättningsklass om 200 kr. så gör vi detta i medvetande om att de erkända kassorna sedan har rätt att röra sig inom ramen av 200 kr. Vi vet att med den höga inflationstakt vi har kommer man snart att slå i taket när det gäller ersättningarna — så pass förutseende är vi dock trots allt. När det gäller Eva Winthers försvar av utskottets ställningstagande till motionen 277 står jag fast vid vad jag tidigare sade, nämligen att det är en dålig konsekvens i borgerlighetens agerande från det ena utskottet till det andra — i vissa fall är man beredd att lösa sådana här problem, 1 andra fall inte. Herr talman, jag skall inte ytterligare förlänga denna debatt. Det som sagts här från vårt håll borde ändå ha klargjort att alternativet i det här landet för människor som behöver inkomsttrygghet vid arbetslöshet är socialdemokratin och inte den borgerliga politiken. Utskottets ordförande har inte kunnat övertyga mig eller någon annan om motsatsen.

Herr talman! Om det sista fru Winther sade var ett besked konstaterar jag att utredningens resultat kommer att föreligga om två månader. Det är många frågor som tagits upp i motioner här i riksdagen, och det är klart att motionerna fått den behandling som svarat mot deras aktualitet.

Vi har dessutom på arbetsmarknaden fått ett helt annat system än tidigare för överenskommelser om arbetstider. Vi har fått konstruktioner som gör det möjligt att åstadkomma ett så effektivt utnyttjande som möjligt av företagens totala produktionsresurser. Det gör att den här frågan i dag är av mycket större betydelse än för något år sedan. Det tycker jag att Eva Winther borde kunna inse.

Herr talman! Det mesta har sagts i den här debatten, och jag tycker därför att jag kan fatta mig kort, även därför att tiden är långt framskriden. Våra synpunkter är sammanfattade i motionen 1819. Vi anser alltså att de höjningar som föreslås i propositionen är helt otillräckliga med hänsyn till de stigande levnadsomkostnader som vi kunnat notera på senare tid och som drabbar arbetslösa — unga såväl som gamla — lika hårt som alla andra. Allt fler människor är i dag tvungna att lita till olika stödformer vid arbetslöshet. Att de hamnat i den situationen rår de själva inte för. Det är en följd av den kapitalistiska kris som drabbar även vårt land och dess arbetarklass. Unga och gamla kastas ut i arbetslöshet, och priser och hyror stiger på ett oroväckande sätt. Det är i dagens Sverige svårt att klara sig på en vanlig arbetarlön, och det är ännu svårare för dem som tvingas leva på det ekonomiska stöd som nu utgår vid arbetslöshet. I vår motion säger vi att det här är en helt otillräcklig åtgärd. Vi delar den uppfattning som har kommit till uttryck i skrivelse från arbetslöshetskassornas samorganisation, där man redan i november i fjol hemställde om fyra nya dagpenningklasser— 170, 180, 190 och 200 kr. Den kraftiga inflationen har medfört att flertalet arbetslöshetskassor har höjt sina dagpenningbelopp till f.n. maximal nivå. Vid den justering som förbereds måste det vara logiskt att ta hänsyn till realiteterna. 80 26 av de försäkrade tillhör redan dagpenningklassen 160 kr. Arbetslöshetskassornas samorganisation framhåller i den tidigare nämnda skrivelsen att ersättningen inom sjukförsäkringen har stigit så kraftigt att en motsvarande procentuell höjning av arbetslöshetsförsäkringens högsta dagpenningbelopp skulle innebära en höjning till 190 kr. Med hänsyn till att basbeloppet förmodligen kommer att ha stigit ytterligare innan de höjda dagpenningklasserna kan tillämpas och då en allmän arbetslöshetsförsäkring, som man har utlovat, kan vara i tillämpning tidigast 1980, anser samorganisationen att den maximala nivån för dagpenningen bör höjas till 200 kr. Vi inom apk anser att det förslaget är absolut minimum, som bara kan godtas i avvaktan på de ytterligare förbättringar som signaleras. Vi tycker också att det är av största vikt att ALF-utredningen snarast slutförs, så att riksdagen får ta ställning till dess förslag. Nu gäller det också det kontanta arbetsmarknadsstödet. Det föreslås höjt från 55 till 65 kr. per dag. Det är en komplettering till arbetslöshetsförsäkringen, och det är framför allt arbetslösa ungdomar som är beroende av den stödformen. De har kastats ut i en kärv arbetsmarknad, och många har ställts på sidan om. De som har slutat skolan är ofta färdigutbildade men finner inget arbete. Så är ju läget i det här landet i dag. Ungdomen i Norrlandslänen drabbas mycket hårt, inte minst i mitt eget hemlän. Vi har alltså sagt att den höjning som departementschefen förordar är helt otillräcklig. Jag vill fråga: Vem kan klara sig på 65 kr. per dag? Jag hade egentligen inte tänkt polemisera med fru Winther och det av flera skäl, inte minst för att spara tid. Men helt kan jag inte låta bli det, när hon säger att det här är en fråga om fördelning av resurserna. Det är klart att det alltid gäller att fördela resurser, men varför tänkte inte fru Winther på det när hon i dag var med om att lättvindigt slänga i väg 300 milj.kr. på ett svindyrt flygplansprojekt, som i sin förlängning kan komma att kosta 20 miljarder kr. Bara i år satsar man f. ö. 14 miljarder kr. på vår militärapparat, den dyraste i världen. Då är det inte fråga om hur man fördelar resurserna. Jag tycker att hon borde ha valt att hjälpa de arbetslösa i stället för generalerna, men det gjorde hon inte. Jag vill avsluta mitt anförande med att säga att den socialdemokratiska reservationen också innefattar ett yrkande om bifall till vår motion. Jag instämmer i detta yrkande. När det gäller det kontanta arbetsmarknadsstödet har vi föreslagit en höjning till 100 kr. Vpk har föreslagit en höjning till 110 kr. och har även utarbetat lagtext. Det finns ingen anledning för mig att ställa något särskilt yrkande om bifall till vår motion, eftersom vi självfallet inte har något emot ytterligare en tia per dag. Vi kommer alltså att rösta på motionen 1821 i detta sammanhang.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 32 behandlas motionen 611, som väcktes av mig m.fl. under den allmänna motionstiden. Motionen tar upp ett problem, som många unga föräldrar i dag möter på grund av brist på kommunal barnomsorg. Det är rätt vanligt att blivande föräldrar anmäler sitt barn för plats i den kommunala barnomsorgen så fort man fått graviditeten bekräftad. När föräldraförsäkringstiden gått ut och kvinnan —- och jag säger kvinnan. för vi skall ha klart för oss att det här till 99,9 96 gäller kvinnor — vill återgå till arbetslivet, får hon uppleva att plats inte finns inom den kommunala barnomsorgen. När hon berättar detta på arbetsförmedlingen, får hon besked att hon inte kan få kassaersättning, eller KAS, eftersom hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. Den arbetssökande modern kan tillhöra en erkänd arbetslöshetskassa sedan länge eller uppfylla villkoren för att få kontant arbetsmarknadsstöd. Men på grund av att kommunen inte har barnomsorgen ordnad blir hon utan arbete, och hon får inte heller den ekonomiska trygghet som hon egentligen är berättigad till. Det kan hända att hon har ett arbete att återgå till, men det kan också vara så, att hon är utan arbete och arbetsförmedlingen inte heller har något arbete att erbjuda henne. Det är ju mycket troligt i dessa tider. I varje fall blir hon utan ersättning från kassa. Det här tycker jag är helt orimligt, och det är, som jag tidigare sade, enbart kvinnor som drabbas av dessa regler. Nu har ett enigt utskott ansett att motionen inte skall föranleda någon åtgärd. Utskottet utgår från att problemet tas upp i det fortsatta beredningsarbetet i ALF-utredningen, den utredning som syftar till att införa en allmän arbetslöshetsförsäkring. Jag är väl inte så säker på detta. Jag hade hellre sett att utredningen gavs sådana tilläggsdirektiv att denna för kvinnorna så diskriminerande fråga kunde lösas. Jag vill ställa en fråga till utskottets talesman Eva Winther. Kan man räkna med att ALF-utredningen i sitt fortsatta beredningsarbete även behandlar detta problem — utan att ha fått tilläggsdirektiv? Herr talman! Jag vill bara ha svar på min fråga, och jag har inget yrkande.

Herr talman! Det är givet att det problem som motionärerna tar upp är väldigt besvärligt för dem som drabbas av det.

Den av motionärerna väckta frågan bör därför, som LO och TCO hävdar i sina remissyttranden, inte brytas ut ur silt större sammanhang och prövas i en separat utredning. Därtill kommer att lösningen av det aktuella problemet ytterst har samband med den takt i vilken barntillsynen byggs ut.” Detta sades alltså 1975/76 av inrikesutskottet, som då hade socialdemokratisk majoritet. Jag tycker att det svaret kan gälla även i dag. Det finns desto större anledning till det, eftersom vi nu på försommaren kan vänta ett förslag från ALF-utredningen. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Utskottet har haft att behandla bl.a. en trepartimotion av Alf Wennerfors m.fl. i vilken man tar upp särskilt de problem som Stockholms län har och som inte kommer så mycket närmare en lösning i i och med den föreslagna organisationen av exekutionsväsendet. | Det har nyligen gjorts en kraftig upprustning av skatteadministrationen när det gäller taxering i första instans. Denna förstärkning bygger helt logiskt på att Stockholms kranskommuner också ingår i storstadsområdet och att hela området är lika svårbearbetat. Som motionärerna påpekar tjänar det inte mycket till med en aldrig så korrekt taxering och debitering, om de inte resulterar i motsvarande skatteintäkter. Med den resurstilldelning som kronofogdemyndigheterna i Stockholms län fått har de ingen möjlighet att klara den uppgiften. Redan 1971 gjordes en utredning om exckutionsväsendets organisation. Då föreslogs bl.a. en minskning från 81 till 35 distrikt. Civilutskottet godtog principerna i förslaget men förordade en ny utredning för att utveckla frågan om servicedelen och för att utarbeta förslag till fler distrikt i ytstora län. Den nya utredningen. kom 1973 fram till och motiverade väl ett förslag om 36 distrikt, i stort sett ett distrikt per län. Med hänsyn till geografiska förhållanden, ojämn arbetsbelastning m.m. gjorde man vissa undantag: Stockholms län skulle t.ex. indelas i sju distrikt, Malmö i tre osv. Detta förslag hade arbetats fram i samråd med de fackliga organisationerna och det innefattade också förslag till arbets-personalorganisation med bemanning. Utredningen tog fasta på de arbetsuppgifter som redan åvilade kronofogdemyndigheterna men sneglade också på kommande uppgifter till följd av planerade reformer — bl.a. ligger en ny utsökningsbalk på lagrådsremiss, vilken överför överexekutors arbetsuppgifter till kronofogdemyndigheterna. | stället tillsattes en parlamentarisk översynsutredning, som bl.a. skulle Onsdagen den klarlägga vilka åtgärder som behövdes för att kronofogdemyndigheterna 26 april 1978 skulle kunna lämna allmänheten god service. Kronofogdemyndighetsutredningen — KFMU, för enkelhetens skull —-lade fram sitt betänkande i juni 1977. Den redovisade bl.a. en undersökning, där man fastställde i vilken mån de olika personalkategorierna kommer i kontakt med allmänheten. Det visade sig att kronofogdar och kronokommissarier i ringa grad har sådana kontakter, medan den exekutiva personalen och kontorspersonalen svarar för dessa med ca 50 resp. 32 96. Kronofogdarna svarar huvudsakligen för de stora, principiellt viktiga ärendena. Utredningen drar slutsatsen att de-därför inte skulle behöva vara placerade så nära allmänheten. Det förslag om 65 distrikt som KFMU alltså för fram innebär en kompromiss mellan den tidigare utredningens förslag om 36 distrikt och den nuvarande indelningen i 81. Likväl föreslås i propositionen att man bibehåller distriktsindelningen oförändrad. Efter åtta års utredande där alla förslag går, så att säga, i samma riktning kör på den här punkten departementet över såväl experter som parlamentariker och fackorganisationer. För Stockholms län innebär den föreslagna organisationen oacceptabla konsekvenser. Indrivningsväsendet får en bemanning som är lägre än den genomsnittligt är i landet i övrigt, trots att man arbetar under utomordentligt svåra förhållanden. Storstadsområdena med sitt ökande våld, med sin anonymitet, med komplicerade konkurser etc. erbjuder ett hårt klimat för personalen. Deras medmänsklighet kan sättas på prov i konfrontationer med betryckta eller desperata människor; just i sådana grannlaga uppgifter måste det anses olämpligt att arbeta under ständig tidspress. Om man ser så krasst på saken, är det för staten en dålig affär att avstå från de inkomster som ett bättre indrivningsresultat ger. Om indrivningen i Stockholms län höjdes till samma nivå som i landet i övrigt, skulle resultatet bli en inkomstökning med ca 55 milj.kr. årligen.

Stockholms län på intet sätt har fått de tjänster som föreslagits och som skulle behövas. Gunnel Liljegren har ju också kraftigt understrukit detta i sitt inlägg. Utskottet skriver också i sitt betänkande ”att den satsning på taxering i första instans som skett riskerar bli verkningslös om inte uppbörd och indrivning ges motsvarande resurser”. I det påståendet kan man inte annat än instämma. Att det här är en mycket betydelsefull fråga för hela Stockholms län bevisas inte minst av att representanter för alla de fem riksdagspartierna under påskhelgen blev kallade hit till riksdagshuset, eftersom landshövdingen då hade begärt en särskild uppvaktning. Han ställde upp med en mycket stor skara experter. Samtliga underströk de allvarliga förhållanden som råder i Stockholms län. Landshövdingen betygade själv att han var mycket orolig efter det att han hade fått ta del av allt det sak material som fanns i detta ärende och sedan han fått veta hur förhållandena i verkligheten är när det gäller indrivning av pengar till statskassan. Han var också mycket bestämd i sina krav på att det här länet verkligen behöver en kraftig personalförstärkning inom kronofogdemyndigheterna.

När vi träffades efter påskhelgen var det med ett beklagande som vi mottog beskedet att den borgerliga majoriteten inte var beredd att ställa upp på en sådan fempartimotion. Resultatet kan vi se av den motion som finns redovisad i utskottets betänkande och som har Alf Wennerfors som första namn. Där talar man endast om att tjänster som kan bli vakanta på andra håll i landet skall överflyttas till Stockholms län. Det är sannerligen ett mycket magert besked som den hårt ansträngda personalen inom kronofogdemyndigheterna i det här länet får. Hade det varit litet mera kraft i den borgerliga majoriteten, hade vi i dag kunnat behandla ett enigt förslag, och personalen vid kronofogdemyndigheterna hade kunnat få ett mycket mer positivt besked. Dessutom är det här, som Gunnel Liljegren sade, en mycket god affär för staten. Hon påstod själv att viskulle kunna ta in ytterligare 55 milj.kr. per år till statskassan. Det här är ett ärende som är ett typiskt exempel på att man inte får vara rädd för att ge ut litet pengar för att kunna dra in ännu mer pengar till statskassan. 189 190 Herr talman! Jag har bara velat ge bakgrunden till det ärende som vi nu behandlar, och vi kommer från den socialdemokratiska gruppen självfallet att följa detta med allra största uppmärksamhet.
Herr talman! Det är bra med den syndare som sent sig omvänder och bättrar. Såvitt jag kan.se kunde såväl s som vpk ha väckt en egen motion med anledning av denna proposition. Det är litet sent påkommet, men det är ändå tacknämligt att nu få helhjärtat stöd.
Herr talman! Vi gjorde mycket klara deklarationer vid uppvaktningen veckan före påsk men vi-sade samtidigt att vi självfallet inte från den socialdemokratiska gruppen går ut med en egen motion som bara leder till resultatet att den blir nedröstad här i riksdagen. Som krav ställde vi att de borgerliga partierna skulle vara med på förslaget så att det kunde bli fråga om en fempartimotion.
: Herr talman! Trätan mellan företrädarna för Stockholms län om hur man skulle ha agerat tänker jag inte lägga mig i. Jag vill bara notera att vi fått motsvarande information. från personal inom kronofogdemyndigheten i Stockholms län om den .situation som råder här. Som framgår av utskottets betänkande har vi ingående behandlat dessa frågor och gjort en del konstateranden. | Tre saker kan komma att förbättra situationen. Den första är den omfördelning av tjänster som man i propositionen talat om. Den andra är den ADB-reform som också nämns i propositionen. Vi konstaterar att det kan bli nödvändigt att tillskjuta ytterligare medel till den exekutiva verksamheten i Stockholms län för att man skall ha möjlighet att genomföra systemet på ett smidigt sätt. Den tredje saken är att regeringen nu efter många utredningar lagt fram en proposition om hur kronofogdemyndigheten i fortsättningen skall vara organiserad.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
Herr talman! Jag vill understryka att den här reformen är angelägen och att den inte tål något dröjsmål. Jag har bara velat peka på några skönhetsfläckar. Men att den på det stora hela är en angelägen reform råder det enighet om.
Herr talman! Jag noterar med tacksamhet uttalandet från Kjell v Mattsson att han inser att det behövs extra medel till kronofogdemyndigheten i Stockholms län. Jag hoppas att Kjell Mattsson i fortsättningen aktivt verkar för att det blir en större ekonomisk tilldelning till personell upprustning i det här länet, eftersom detta nu verkligen behövs. Vi kan inte bara tala om att organisationen behöver arbetsro, utan här i länet behövs det framför allt personell förstärkning!

Antalet fall då svenska medborgare avvisas vid inresa till Polen har vuxit. Detta har sedan något år kommit att bli ett störande inslag i de annars goda svensk-polska förbindelserna. Regeringens syn på detta problem har tidigare redovisals här i riksdagen i utrikesministerns svar på två frågor, en i maj och en i oktober 1977. Sedan dess har ytterligare avvisningar anmälts till utrikesdepartementet, som f. n. känner till ett hundratal sådana. Från polsk sida har meddelats att ett tjugotal av de personer som tidigare avvisats har fått tillstånd att besöka Polen. Dessa tillstånd har beviljats av humanitära skäl. Under mitt besök i Polen nyligen tog jag upp frågan med såväl förste partisekreteraren Gierek som premiärminister Jaroszewicz. Jag redovisade det intryck som uppkommit på svensk sida av att det här rörde sig om diskriminerande behandling av en viss grupp svenska medborgare på grund av deras härkomst. Detta var i så fall, framhöll jag, fullkomligt oacceptabelt för regeringen och en bred svensk opinion. För att undanröja sådana misstankar föreslog jag att de svenska och polska myndigheterna skulle lämna uppgilt om skälen till avvisningen, då den avvisades regering önskade det. Jag sade detta i medvetande om att ett antal polska medborgare med hänvisning till paragraf 19 i utlänningslagen avvisats vid den svenska gränsen. På svensk sida är vi naturligtvis beredda att på begäran redovisa skälen till dessa avvisningar. Ett polskt accepterande av förslaget om redovisning skulle alltså skapa ömsesidighet och svara mot andan 1 avtalet om viseringsfrihet. Varje stat har givetvis suverän rätt att avgöra vilka utländska medborgare som skall ges tillträde till dess territorium. Denna rätt bör enligt svensk uppfattning inte utövas på ett sätt som innebär att en viss grupp diskrimineras. De polska ledarna förklarade sig vara redo att ange skälen för avvisningarna. Jag utgår därför från att de polska myndigheterna i fortsättningen kommer att lämna en sådan redovisning, då önskemål om detta uttrycks från svensk sida. Vi kommer att på denna grund fortsätta våra ansträngningar att lösa frågan.

Herr talman! Jag ber att till statsministern få framföra ett tack för svaret på min fråga. Samtidigt vill jag också gärna uttrycka min tacksamhet över att statsministern tog upp spörsmålet vid sitt besök i Polen, varvid han på den svenska regeringens vägnar framhöll att det polska handlandet är fullkomligt oacceptabelt för den svenska regeringen och för en bred svensk opinion. Alldeles tydligt finns det en bred svensk opinion bakom kravet att svenska medborgare, oavsett tro, ras och härkomst, skall ha fritt tillträde till ett annat land och inte diskrimineras. Jag finner det också värdefullt att statsministern har framtvingat att det lämnas en redovisning för skälen till avvisningarna, för den händelse Sverige begär en sådan. Jag utgår nämligen ifrån att det kan finnas fall, när det inte är möjligt att få en sådan redovisning, men då ligger initiativet på vår sida. Och då tycker jag man kan säga att det ligger i trygga händer. Jag vill alltså uttrycka min tacksamhet över detta sätt att angripa frågan. Däremot saknar man i svaret en redogörelse för ett eventuellt ordentligt besked från de polska myndigheterna.

För det första vill jag naturligtvis fråga om regeringen har begärt besked om motiveringen för avslaget i detta individuella fall. För det andra måste vi få fram klara besked om att sådant inte skall få förekomma. En sådan diskriminering som det här gäller kan inte accepteras.

Herr talman! Jag har redogjort för det sätt på vilket vi skall försöka lösa denna fråga. De fall Evert Svensson talar om har anmälts till svenska utrikesdepartementet., och uppgifter om dem har översänts till ambassaden i Warszawa.

är den överenskommelse enligt vilken det skall redovisas skäl härför i varje särskilt fall. Jag vill påminna Evert Svensson om att det i det viseringsfrihetsavtal som vi har är utsagt, att varje land helt suveränt kan vägra inresa. Vad jag har försökt peka på är att om det framstår för en bred opinion som om det är fråga om inresevägran på grund av att vederbörande tillhör en viss grupp eller har en viss bakgrund är detta både för regeringen och för en bred opinion oacceptabelt. För att förhindra att en sådan diskussion skall uppstå har de polska myndigheterna förklarat sig beredda att gå igenom de enskilda fallen och individuellt redovisa skälen för sådan vägran. Detta är sakläget i dag, och jag hoppas att vi på den grund som jag angivit i avslutningen av mitt svar skall kunna få denna fråga ur världen, så att de goda relationerna inte störs.

Herr talman! Jag har uttryckt min uppskattning av det sätt på vilket statsministern har angripit denna fråga, och jag tror att man så småningom skall kunna komma till rätta med den på det sätt som han redovisat. Men jag anser att det är alldeles nödvändigt att få ett ordentligt besked från den polska statsledningen om att det inte får fortsätta på samma sätt som hittills. Ett sådant besked skall lämnas till den svenska statsledningen, men det är lika viktigt att det lämnas till de polska myndigheterna, så att de människor som reser till Polen inte riskerar att bli avvisade på grund av att de är av judisk härkomst. Jag har en framställning som gjorts till den polske konsuln i Malmö. Den gäller en mamma, som med sin 11-årige son vill resa till Polen för att där träffa sin mor och sina morföräldrar. Hon ställer frågan: Vågar jag resa? Om jag kommer till gränsen och blir avvisad, skriver hon, kommer detta att sätta outplånliga spår. Det blir svårt för min son, som är 11 år. Han kommer att uppleva detta som konstigt. Frågan är alltså: Vågar hon resa? Är det klart att hon kommer att släppas in i landet? Hon vet sin bakgrund. Det är inget annat som skulle hindra henne än att hon är av judisk härkomst. Det bör ges ett klart besked till Sverige och ett klart besked till de polska myndigheterna vid gränsen och över huvud taget till dem som sysslar med att släppa igenom folk. Jag utgår ifrån att den svenska regeringen kommer att få fram ett sådant besked.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig om jag är beredd att snarast pröva frågan om temporär oljelagring för de närmaste åren i upplagt svenskt tanktonnage. Möjligheten att använda upplagda tankfartyg för viss tids lagring av Om lagring av olja i upplagt tanktonnage eldningsoljor och råolja prövades i samband med oljekrisen. Det visade sig vid det tillfället att kostnaderna för en sådan lagring skulle bli orimligt höga, framför allt beroende på sjöassuransföretagens bestämmelser om att bemanningen hos upplagda fartyg med last måste utgöra 80 96 av bemanningen under gång. Möjligheter att erhålla dispens från dessa bestämmelser ansågs inte då föreligga. Konsekvenserna från miljösynpunkt vid eventuell brand, utsläpp av olja eller förtöjningsfel bedömdes då alltför stora. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, som ansvarar för statens beredskapslagring av olja, undersöker på nytt, enligt vad jag inhämtat, i samråd med Sveriges Redareförening möjligheterna att använda upplagda fartyg för lagring av olja. Visar denna undersökning att det är möjligt att utifrån ekonomiska och miljömässiga synpunkter lagra olja i tankbåtar avser jag att snabbt pröva frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Burenstam Linder för svaret på min fråga. Jag tolkar detta så att statsrådet och jag i stort sett är av samma uppfattning. Det är självfallet att man måste pröva denna fråga ingående innan man bestämmer sig. Men det är också angeläget att detta sker så snabbt som möjligt. Vi har ett beslut att vi skall lagra en stor kvantitet av olja här i landet, vilken skall användas i händelse av avspärrning. För att förvara oljan håller vi på att spränga ut bergrum, men det tar tid innan dessa blir färdiga. Nu är vi i den situationen att världsmarknadspriset på olja är förhållandevis lågt. Det råder i dag en överproduktion av olja, men vi vet också att vi inom 8-10 år kommer att ha en brist på denna vara. Priserna kommer att innan dess stiga och det ganska kraftigt. Samtidigt har vi i Sverige inte mindre än 20 tankfartyg, representerande 4 miljoner ton som ligger upplagda. Det är alltså fråga om tankfartyg som inte används. Vi bygger fortfarande en del tankfartyg på gamla kontrakt. Vi lagerbygger, och där är staten inne som redare, men även privata redare står som ägare till de fartyg jag talar om. Om man i dag skulle sälja dessa fartyg får man ut ett pris som ligger långt under tillverkningsvärdet och långt under vad man betalat för dem. Därtör skulle man kanske kunna använda dem till någonting vettigt i stället för att låta dem ligga helt tomma ute i fjordarna. Detta torde inte vara bara ett redarintresse utan också ett intresse för de anställda ombord i fartygen. De kunde få behålla sina arbetsplatser, för det behövs besättning ombord i fartygen, om de ligger med oljelast. Det behövs även besättning på fartygen under de ungefär två månader som det tar att gå från Europa och ned till Persiska viken för att fylla olja och tillbaka igen. Jag är också medveten om att vissa svårigheter är förknippade med denna användning av fartygen och att den på kort sikt kan vara en dyrbar affär, men på längre sikt och med tanke på de stigande oljepriserna kan metoden ändå visa sig mycket lönsam. Om man tänker sig att priset på olja stiger med bara 10 kr. per ton eller kubikmeter får man med en gång en vinst på 2 milj.kr. på ett 200 000-tons fartyg. Statsrådet har här sagt att om de ekonomiska och miljömässiga aspekterna tillåter sådan här lagring är han beredd att, i samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar, vidta dessa åtgärder. Jag undrar om handelsministern då också är beredd att väga in de arbetsmarknadsmässiga synpunkterna i frågan. I det läge vari sjöfarten i dag befinner sig skulle det nämligen för de ombordanställda nu vara av tämligen stor betydelse. Det ger också möjligheter, när vi någon gång kommer ur den nuvarande sjöfartskrisen, att under svensk flagg ha ett antal tankfartyg kvar, vilka vi annars riskerar att förlora — : kanske vartenda ett — till underpriser. Det blir alltså en stor samhällsekonomisk förlust som vi i så fall gör.
Herr talman! Vi är beredda att väga in alla olika synpunkter vid bedömningen, självfallet då även arbetsmarknadssynpunkter. I ett sådant sammanhang kan man också tänka sig att slå mer än en fluga i en smäll. Den viktigaste ”flugan” — för att fortsätta med den bilden —- är naturligtvis hur oljepriserna kommer att utvecklas. Vi vet ju att det är svårt att spå rätt i sådana frågor. Man kan ha en viss uppfattning om hur oljepriset på lång sikt kommer att röra sig. men om hur det förhåller sig på kort sikt kan uppfattningen vara en helt annan. Det behov som den här typen av lagring framför allt måste kunna tänkas täcka är en lagring på förhållandevis kort tid, men förhållandena på oljemarknaden är ju, herr talman, snarast en smula ”skakiga” när det gäller oljepriserna. Den där kalkylen som visar att priset kan gå upp 10 kr. per ton är nog riktig, men det kan också gå ner med 10 kr., och då har man inte gjort någon god affär. Av den anledningen måste den noggranna prövning som överstyrelsen för ekonomiskt försvar nu gör läggas till grund för ett övervägande, som kan komma förhållandevis snabbt.
Herr talman! Det är väl så, herr statsråd, att alla de beräkningar som vi i riksdagen har vad gäller oljepriser och tillgång på olja pekar på att oljepriserna kommer att stiga. Det kan hända att priset på ett ton olja en månad ligger 10 kr. högre än vad det kommer att göra nästa månad, och det gäller naturligtvis därför att avvakta rätt tillfälle och att passa på att köpa in oljan vid lämplig tidpunkt. I svaret säger statsrådet också att man på försäkringshåll kräver 80 bemanning av fartyg som ligger upplagt med last av olja. Jag har haft kontakter med de ombordanställdas organisationer, och jag vet att vad på dem ankommer är de öppna för resonemang när det gäller bemanning och annat. I den omfattning som upplagt tanktonnage finns i våra fjordar och andra vatten förekommer det vanligtvis att man inte lägger upp fartygen ett och ett utan man lägger minst två fartyg intill varandra. Därför borde man kunna tänka sig att ta samma besättning för båda fartygen. Någon säger kanske att om tankfartygen skulle behöva användas när de Om lagring av olja i upplagt tanktonnage Om uttalande angående förbud mot stora skogsmaskiner ligger upplagda med ”beredskapsolja” i sig, så är de på detta sätt låsta och saknar möjlighet att bortfraktas. Den situationen behöver dock inte uppstå. — Man hyr ju inte in ett fartyg för att det skall vara tomt, utan man hyrin det för att det skall fyllas med olja och gå någonstans. Ligger fartyget då redan lastat med olja kan det helt enkelt gå med oljan, och denna kan säljas. Men även detta får naturligtvis bli föremål för en affärsmässig prövning. Alltnog: Statsrådet och jag tycks vara överens om att detta är en väg att försöka lösa den kris som gäller dels sjöfarten, dels problemen på energisidan. Jag kan upplysa om att man i Japan redan har lagring av olja just så som jag här har relaterat.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat om jag delar den uppfattning som bostadsministern gett uttryck för, nämligen att de stora skogsmaskinerna borde förbjudas i svenskt skogsbruk. En fortlöpande rationalisering av skogsbruket är angelägen, så att vi kan bevara och stärka vår konkurrenskraft gentemot andra stora exportörer av skogsindustriprodukter. Ett led i rationaliseringen är avverkningarnas mekanisering. Denna mekanisering medverkar också till att underlätta arbetet i skogen. Det tekniska utvecklingsarbetet på skogsbrukets område i vårt land har varit inriktat främst på mekanisering av slutavverkningarna. De stora maskiner som därvid har konstruerats är av olika skäl inte lämpliga I andra typer av avverkningar. Arbetet måste nu inriktas mot att ta fram mindre och smidigare maskiner som lämpar sig bl.a. för det enskilda mindre skogsbruket och för gallringsavverkningar. Förutsättningarna härför är goda. Större hänsyn måste emellertid tas till kravet att undvika skador i miljön, t.ex. på mark och kvarstående träd. Staten medverkar i finansieringen av det skogstckniska forsknings och utvecklingsarbetet. I de senaste ramprogrammen som reglerar verksamheten har särskilt betonats den inriktning som jag här har angett.

Herr talman! Först ett tack för svaret på frågan. Vi vet att de allra största skogsmaskinerna — de som i dagligt tal kallas för skogens skördetröskor — skadar marken och att naturvårdsintressena då och då slår larm om detta. Jag har själv många gånger mött detta hemma i Värmland i samband med möten och arbetsplatsbesök. Jag har dock inte framställt frågan för att få ullfälle att protestera mot att stora Skogsmaskiner används eller för att ställa upp till 100 96 och försvara dem. Jag har bara velat Stig Alftin, riksdagskollega från Bollnäs som finns i kammaren nu, kan omvittna den oro som spred sig efter det att man hade läst bostadsministerns uttalande. I Alfta finns en enda dominerande industri, Östbergs Fabriks AB. som har 700 anställda och som huvudsakligen tillverkar de stora processmaskinerna. Kockums i Söderhamn är en annan industri som på skogssidan har en tillverkning som är knuten till de stora skogsmaskinerna. Det är klart att på sådana här arbetsplatser har Elvy Olssons uttalande uppmärksammats, och man är rätt spänd på vad jordbruksministern i dag har att säga om detta uttalande. Det sägs i svaret att man måste få fram mindre och smidigare maskiner för att klara framför allt gallringsavverkningar. Jag är helt införstådd med att man inte kan gå in med de stora maskinerna där. Men min fråga kvarstår: Skall de stora maskinerna få användas eHer inte? Vad det är fråga om är om det skall bli ett förbud mot att använda stora skogsmaskiner i Sverige eller inte. Elvy Olsson hänvisade till förhållandena i Finland och sade att där fanns ett sådant förbud. Men det finns inget sådant förbud i Finland — det är en helt felaktig uppgift. I Norge däremot förbereds ett förbud mot de större skogsmaskinerna, som under senare år fått en starkt ökad användning i Norge. Min fråga till jordbruksministern måste kvarstå: Skall vi få ett förbud i enlighet med vad bostadsministern pläderade för eller inte?
Herr talman! Jag har observerat att en arbetsgrupp inom socialdemokratiska partiet har lagt fram ett program om framtida skogspolitik. Jag har studerat det men är inte beredd att nu analysera det, eftersom min genomläsning varit alltför hastig. Men det finns ett avsnitt som är värt att citera med anledning av den här debatten. På s. 53 i programmet står det: ”Forskningen måste ha resurser för att så snabbt som möjligt klarlägga sambandet mellan det mekaniserade skogsbrukets metoder och miljön.” Det är alltså så att inte ens den socialdemokratiska arbetsgruppen är beredd att ta ställning till den fråga som Gunnar Olsson har väckt. Och det är riktigt att vi måste ha mera forskning på detta område, innan vi definitivt kan avgöra den här frågeställningen. Själv välkomnar jag en utveckling i skogsbruket mot mindre maskiner —- kanske också ett skogsbruk där hästen har en plats. Med hittillsvarande metoder är det en uppenbar risk att stora skogsområden inte kommer att kunna avverkas på grund av att de blir s.k. maskinimpediment, dvs. områden som maskinerna inte kan ta hand om. Avverkningskostnaderna är större än båtnaden. Det är en risk som vi inte får bortse från. Därför tror jag själv på en utveckling mot mindre maskiner. Om uttalande mot stora skogsmaskiner Om uttalande angdende förbud mot stora Skogsmaskiner
Herr talman! Det är riktigt att vi i vårt skogspolitiska program är införstådda med att vi måste få en högre gallringsprocent i det svenska skogsbruket. För att klara de avverkningarna är det helt riktigt som jordbruksministern säger, att vi måste få fram mindre och smidigare maskiner och att det därför behövs forskning på det området. Men hur skall vi ha det med de stora skogsmaskinerna, processorerna, som bostadsministern anser bör förbjudas i svenskt skogsbruk? Skall vi ha dem kvar för slutavverkningar, eller skall de bort? I fråga om gallring är det helt naturligt att vi måste få fram andra maskintyper, men hur skall vi ha det med de stora maskinerna? Skall vi ha ett förbud, eller skall vi inte? I Finland finns inget förbud, i Norge förbereder man ett sådant. Hur skall vi ha det i Sverige?
Herr talman! Anledningen till mekaniseringen inom skogsbruket har naturligtvis varit att man därmed velat minska avverkningskostnaderna och underlätta det manuella skogsarbetet. Det har man utan tvivel lyckats med men samtidigt knappast med att med lika stark ambition undvika miljöskador. Det är därför forskning pågår. Det är riktigt att man i Norge inte bara övervägt utan nu lagt fram ett lagförslag, där man gått så långt att man kräver lantbruksdepartementets tillstånd både för att få köpa och för att få använda en skogsbruksmaskin. Så långt har vi inte kommit i Sverige, därför att jag tror att ovissheten är stor om vilken utveckling vi skall ha. För min del är jag övertygad om att vi går mot mindre, lättare maskiner och ett skogsbruk där också hästen har en plats.
Herr talman! Frågan kvarstår tör alla de hundratals, kanske tusentals människor som arbetar med tillverkning av de stora maskiner som bostadsministern — hon befinner sig ju i kammaren nu — sagt skall förbjudas i svenskt skogsbruk. Vad skall man säga till de människor som arbetar i den industrin? Skall man fortsätta att tillverka stora skogsmaskiner, eller är det ett förbud på gång? Jag har inte fått något svar på den frågan.
Herr talman! Gunnar Olsson klagar över att han inte fått svar på sin fråga. Gunnar Olsson vill ha ct ja eller ett nej. Livet är inte så enkelt, Gunnar Olsson, att man på vilka frågeställningar som helst kan svara ja eller nej. Livet är, som sagt. inte så enkelt. Det hart.o.m. socialdemokraterna konstaterat i sitt program om den framtida skogspolitiken. De har inget svar på den frågan. Jag har sagt att vi måste veta mera på det här området, men jag kan trösta Gunnar Olsson med att utvecklingen går mot mindre maskiner. Det är en utveckling som är alldeles klar. Det innebär inte att de människor som Gunnar Olsson åberopar och som han menar är rädda för att mista sina arbeten kommer att bli arbetslösa. Det måste i så fall bli fråga om en anpassning till den förändrade utvecklingen på skogsmekaniseringssidan. Och det är något helt annat.
Herr talman! Jag är medveten om att det kanske inte är lätt att svara konkret, eftersom forskning pågår. Men det är då underligt att bostadsministern, som nu sitter i bänken bakom jordbruksministern, kunde gå ut och säga att stora maskiner bör förbjudas. Det är klart ett sådant uttalande skapar en enorm oro bland människor som är sysselsatta i den produktion där dessa maskiner tillverkas. Jag tror att deras oro kvarstår efter jordbruksministerns svar.
Herr talman! Jag gissar att vad bostadsministern gjort är att hon har refererat den utveckling som var på gång i Norge samtidigt som hon har pekat på de risker som de stora maskinerna kan innebära för miljön. Det är också vad jag har pekat på. Det är det svar som kan ges. Jag tycker att det är bra att vi är observanta på det här området. Det borde inte föranleda Gunnar Olsson att försöka åstadkomma en motsatsställning. Låt oss försöka dra åt samma håll. Det här är ett viktigt målområde.
Herr talman! Motsatsförhållandet finns inte mellan jordbruksministern och mig utan närmast mellan bostadsministern och jordbruksministern. Från det ena hållet har nämligen sagts att maskinerna skall förbjudas, och jordbruksministern säger att vi måste få fram en typ av mindre maskiner som kan klara gallringen. Men vi har slutavverkningar kvar. Till sist: Elvy Olsson hänvisade aldrig till det förhållandet att man i Norge överväger att förbjuda maskinerna utan hon hänvisade till förbud i Finland — ett förbud som icke existerar.

Herr talman! Joakim Ollén har på grundval av vissa tidningsuppgifter frågat mig vad jag menat med att uttala att människorna i sydvästra Skåne inte kan räkna med att få bo kvar. Lennart Pettersson har frågat mig om regeringen är beredd att driva en sådan markanvändningspolitik i sydvästra Skåne att man tvingar invånare som vuxil upp i dessa kommuner att flytta. Eftersom båda frågorna berör samma sak, besvarar jag dem i ett sammanhang. Som alla vet är konkurrensen om marken i främst sydvästra Skåne stor. Inom ramen för den fysiska riksplaneringen har kommunerna i Skåne visat att avsevärda arealer högvärdig jordbruksmark berörs av mer eller mindre konkreta planer på bebyggelse. Det rör sig för tiden fram till år 1990 om ca 9 000 hektar av Skånes mest högvärdiga jordbruksmark. Kommunernas planer utgår i de flesta fall från antaganden om en befolkningsutveckling som väsentligt överstiger de ramar som har lagts fast i den regionalpolitiska planeringen. Utredningar som har utförts visar samtidigt att även vid en konstant befolkning så behövs ganska stora arealer för tätortsexpansion som en följd av bl.a. utvecklingen mot ökat antal mindre hushåll, bättre utrymmesstandard i bostäderna och stora arbetsplatsområden. Mot bakgrund av de uttalanden som en enig riksdag har gjort om angelägenheten av god hushållning med jordbruksmarken, finner jag det naturligt att diskutera frågan om efter vilka vägar en sådan hushållning skall uppnås. Regeringen har anvisat pengar till länsstyrelserna i Skåne för att utreda vissa frågor som har betydelse för arbetet med ett regionalt markhushållningsprogram. Bl. a. kommer man i detta arbete att studera hur ett mer markbesparande byggnadssätt skall åstadkommas och i vilken form ett bättre skydd av högvärdig jordbruksmark skall uppnås. Parallellt med studier av den här typen behövs självfallet överväganden om vilken befolkningsutveckling som bör eftersträvas i regionens olika delar mot bakgrund av bl.a. de allvarliga konflikterna om markanvändningen i vissa områden. En mer ambitiös hushållning med markresurserna i Skåne låter sig svårligen förenas med en fortsatt befolkningstillväxt i sydvästra Skåne. En möjlighet att lösa denna konflikt är åtgärder som syftar till att befolkningstillväxten kommer mer glest befolkade delar av regionen till godo — där också konflikterna om marken är mindre. Inom regeringskansliet pågår just nu förberedelser för regeringens ställningstaganden till resultatet av arbetet i län och kommuner med den fysiska riksplaneringen. Av betydelse i sammanhanget är också regeringens pågående arbete inom regionalpolitikens ram.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min fråga. Bostadsministern har alltså uttalat att människorna inte kan räkna med att få bo kvar i sydvästra Skåne. Det är naturligtvis djupt oroande för den halva miljon människor som bor i sydvästra Skåne när landets bostadsminister förklarar att de inte skall räkna med att få bo kvar. Givetvis skapar ett sådant uttalande också en stark indignation hos berörda kommuner, vilket också kan Ieda till handlingsförlamning i plancringen. Särskilt oroande är ett sådant uttalande i ett läge, då alla de som verkligen känner till förhållandena i Skåne vet att Sydvästskåne sedan flera år icke är en överhettad region. Under hela 1970-talet har tvärtom regionen kommit att svalna högst avsevärt och behöver i dag snarare stimulans än hugg i ryggen. Det hade varit trevligt om bostadsministern hade dragit den slutsatsen av den larmrapport som levererats från Malmöhus läns länsstyrelse i stället för att göra det uttalande hon gjorde. Att hävda att människor bör flytta från Sydvästskåne är socialt oacceptabelt. Givetvis bör människor i största möjliga utsträckning få bo där de önskar. Det är också samhällsekonomiskt vansinnigt att kräva en omfattande utflyttning från Sydvästskåne. Vart skall människorna flytta? Vilken ort 10-15 mil ifrån Malmö kan erbjuda sysselsättningstillfällen och är beredd att ta emot ett stort antal sydvästskåningar? Vem skall stå för de oerhörda kostnader som utan tvekan är förknippade med en sådan flyttningsoperation? Frågorna kan ställas med särskilt eftertryck mot bakgrund av den ekonomiska situation vi befinner oss i. Det är också kommunalt förödande att förorda en sådan utflyttning som Elvy Olsson har talat om. Eftersom det i första hand är arbetstillfällen som skall styras bort från Sydvästskåne, måste det naturligtvis också i första hand bli människor i arbetsför ålder som skall flytta. Redan i dag har Malmö kommun en skev åldersfördelning. 17 24 av hela befolkningen är över 65 år. Även alldeles utan några negativa styråtgärder räknar man med att den siffran till 1990 kommer att öka med 25 6. Vad det får för effekter för den kommunala ckonomin och inte minst den sociala strukturen i kommunen kan var och en räkna ut.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på Lennart Petterssons fråga. Skälet till att han inte själv kan motta svaret är att han befinner sig på utrikes resa för riksdagen. Jag är inte nöjd med bostadsministerns svar. Jag måste med hänsyn till den senaste tidens olika statsrådsuttalanden,t.o.m. den senaste stundens, direkt fråga: Är nu detta ett svar som är representativt för hela regeringen, eller är det ett svar som står för centerpartiet, eller är det Elvy Olssons svar? Står exempelvis biträdande bostadsministern bakom det? De uttalanden som bostadsministern gjort har skapat stor oro bland befolkningen i sydvästra Skåne, inte minst hos kommunalpolitiker och näringslivsrepresentanter. Kommunerna i sydvästra Skåne arbetar — liksom andra kommuner — för att tillgodose de egna invånarnas och företagens krav på att förbättra och bygga om, allt för att rusta upp regionen och hindra en ytterligare tillbakagång med ökad arbetslöshet som följd. Men de sydvästskånska kommunerna har det svårt i dag. Debatten om den goda jorden har inneburit att planberedskapen har sjunkit till en alltför låg nivå. Debatten om den goda jorden har dessutom starkt spårat ur, inte minst genom bostadsministerns uttalanden. Många människor har bibringats uppfattningen att vi skulle vara i färd med att bygga bort all åkermark. Ingenting kan vara felaktigare. Kommunöversikterna, som också Elvy Olsson nämnde i sitt svar, sträcker sig fram till 1990. De visar att åkerarealen i sydvästra Skåne — förutsatt att kommunöversikterna kan förverkligas — minskar från 66 5 19753 till 64 25 1990. I bostadsministerns svar talas det om ”avsevärda arealer”. Det här är också en fråga om hur man använder språket. Jag kan inte finna att 2 25 av åkerarealen är avsevärda arealer fram till 1990. De här två procenten motsvarar knappt en halv procent av den samlade svenska jordbruksproduktionen. Lägg därtill att om avkastningsresultatet ständigt förbättras så sjunker denna halva procent ytterligare. Bostadsministern har tidigare erhållit information från Sydvästra Skånes kommunalförbund, som visar att dessa kommuner hushållar strängast i landet med marken. 330 m? per invånare har vi i sydvästra Skånes tätorter medan det för landets tätorter i övrigt är 612 m?. Det om något visar att kommunerna i sydvästra Skåne verkligen slår vakt om den goda jorden. Får jag också uttala förhoppningen att bostadsministern nu accepterar den inbjudan hon fått från Sydvästra Skånes kommunalförbunds styrelse att delta i något av deras kommande styrelsemöten, och det vore bra att få det beskedet här i dag.

Herr talman! Samtidigt som jag visar en bild på skärmen skall jag läsa upp vilka siffror som står där. Tätortsarealen i Malmö från det att Malmö blev en tätort fram till 1962 uppskattades till ca 4 200 ha. Fram till 1975 förbrukade man ytterligare ca 1 600 ha. För åren 1975-2000 planerar man att ta ytterligare 2 500-3 000 ha i anspråk av de bästa jordar som finns i Sverige. Om man skulle fortsätta att expandera i samma takt skulle faktiskt hela Malmö vara bebyggt omkring år 2050. Då jag får sådana rapporter tänker jag helt naturligt på de riksdagsuttalanden som en enig riksdag har gjort under ett stort antal år. Jag har också att läsa vad riksdagen på den förra regeringens förslag har beslutat om. Där tycker jag att den förra regeringen gick längre än jag brukar göra — att man måste se över äldre översiktsplaner, och i vissa fall även detaljplaner, för att ge värdefull jordbruksmark ett fastare skydd, ja man kant.o.m. tänka sig att fastställa en ny generalplan härför. I en kommentar till det beslutet sade den förra bostadsministern att tidigare har andra intressen gått före jordbruksintressena, men i dag är det nödvändigt att vara försiktig vad gäller att utnyttja marken för detta ändamål. Lägg därtill att det i den regeringsförklaring som den nuvarande regeringen har avgett står att jordbruksmarken skall utnyttjas rationellt och skyddas för exploatering för andra ändamål. När jag då finner hur utvecklingen är, så tycker jag att det verkligen är på tiden att vi nu inte bara salar om detta, utan att vi också börjar hushålla. När jag får sådana här rapporter är det min skyldighet att se till att dessa beslut följs. Det överensstämmer även med mina åsikter att så sker. Herr talman! Jag vill gärna understryka att ingen har bestritt vikten av att vi hushållar med den goda jorden. Jag tror också att det i Skåne råder en ganska utpräglad enighet på just den punkten. Vad jag med min fråga vänt mig mot är det fullständiga stopp — och t.o.m. tillbakagång - som förordats av bostadsministern i det uttalande som jag tagit till utgångspunkt för min fråga. Bostadsministern har gått som katten kring het gröt och inte närmare tagit upp det som jag egentligen frågade om, nämligen vad hon menade med sitt uttalande. Var syftet verkligen att människor skall flytta från Sydvästskåne? Vilka effekter kommer det i så fall att få och hur skall man då klara detta? Jag vet inte om jag skall tolka ett uteblivet svar på det sättet att bostadsministern ändå inte riktigt menade vad hon enligt Sydsvenska Dagbladets uppfattning sagt i denna fråga. Jag hoppas att det är så, och jag noterar än en gång att regeringen inte uttalat sig för någon som helst flyttning från Sydvästskåne. Det är särskilt viktigt just mot bakgrunden av vad jag tidigare pekade på, nämligen att Svdvästskåne inte längre är en överhettad region. Antalet arbetstillfällen i den regionen har under senare tid minskat väsentligt snabbare än i andra delar av landet. Herr talman! Bostadsministern talade här i första hand om Malmö, men hennes uttalanden har gällt sydvästra Skåne. Det kanske hade varit bättre om bostadsministern på bildskärmen hade visat de uppgifter beträffande sydvästra Skåne, som kommunalförbundet tidigare har tillställt bostadsministern i olika omgångar, både vid uppvaktningar och genom skriftlig information. Dessa uppgifter visar att andelen jordbruksmark kommer att minska från 66 ”s år 1975 till 64 "3 år 1990, förutsatt att kommunerna kan Om uttalande Om uttalande förverkliga sina kommunöversikter. Vi skall hålla i minnet att kommunerna vid sin planering gärna blir litet väl ambitiösa. Därför kanske det inte rör sig om dessa två procent.

Vid en uppvaktning fick också Sydvästra Skånes kommunalförbunds styrelse den uppfattningen att vi var på väg att bli överens i dessa frågor. Det vore värdefullt om bostadsministern åtminstone ville ge svar på frågan om hon kommer att acceptera inbjudan från Sydvästra Skånes kommunalförbunds styrelse att delta i ett av dess kommande styrelsemöten, så att vi får tillfälle att fortsätta diskussionen där.

Herr talman! Jag hänvisade tidigare till riksdagens enhälliga uttalande i dessa frågor. Jag läste mycket kortfattat upp den förre bostadsministerns uttalande, och jag läste upp den nuvarande regeringens deklaration i detta avseende. Det vi således har varit eniga om överensstämmer inte med t.ex. den bild av Malmös expansion som jag visade. Anledningen till att jag tog Malmö som exempel var att jag råkade ha just den här bilden, men utvecklingen är ju såvitt jag vet densamma i sydvästra Skåne. Jag vill fråga dem som jag debatterar med: Ställer ni inte upp längre på riksdagens uttalande i det här avseendet? Har det skett någon sinnesförändring, så att ni nu tycker att vi inte skall spara denna jordbruksmark? Detta stämmer hel enkelt inte. Jag har hand om den fysiska planeringen och Om uttalande Om uttalande mark frågorna, och då måste jag faktiskt vidta de åtgärder som gör att vi kan leva upp till riksdagens beslut. Jag är helt medveten om svårigheterna för de kommuner som råkar ha denna mark. Men jag har också på andra ställen sett goda resultat, när man verkligen försökt planera om. Jag tror faktiskt att man även i Skåne kommer att lyckas när man börjar anstränga sig. Jag upprepar än en gång: Sluta upp med att vara bypolitiker! Se Skåne såsom en region!
Herr talman! Det är inte i denna debatt för någon deltagare fråga om utt kritisera enhälliga riksdagsbeslut, utan det är fråga om att diskutera konsekvenserna av ett förverkligande av ett uttalande som bostadsministern här gjort. Jag tvingas nu för tredje gången konstatera att vi visst skall hushålla och vara försiktiga med användningen av den goda jorden. Jag vill gärna säga att företrädare för det parti som jag tillhör har drivit den politiken sedan många år. bl.a. just i Malmö kommun.

Det är möjligt att bostadsministern och jag inte är överens på den punkten. Men jag anser att detta är utomordentligt viktigt. Det finns också exempel på andra länder. som har löst dessa problem på eu relativt smidigt sätt. Vi skåningar behöver bara gå över sundet för att hitta landet, där man faktiskt i rätt betydande utsträckning har lyckats förena kravet på att bevara den goda jorden med ett undvikande av den typ av idiotstopp som man väl närmast får tolka bostadsministerns uttalande såsom en önskan om. Jag tror att vi har möjlighet att klara dessa frågor, om vi beter oss på eu förnuftigt sätt. Det skall inte, herr talman, behöva innebära att denna region utsätts för en betydande utflyttning eller över huvud taget någonting i den riktningen.
Herr talman! Jag har redan i mitt första inlägg påvisat att kommunerna i sydvästra Skåne verkligen har slagit vakt om den goda jorden. I ett brev till bostadsministern från kommunalförbundet har också påvisats att dessa kommuner hushållar strängast i landet med markresurserna. I information som bostadsministern har fått finns de uppgifter som jag lämnade, nämligen att markytan per invånare i tätorterna i sydvästra Skåne är 330 m?, medan den för landets övriga tätorter är 612 m”. Vi slår vakt om jorden, men vi accepterar inte bostadsministerns abstrakta principer. Bostadsministern talar om bypolitiker. Detta är ett Skåneproblem. Det är inte bypolitik, när bostadsministern talar om flyttning av sydvästskåningar 10-15 mil. Då handlar det om att vi skall flytta till Småland i många fall. Snart kan man fråga: Är det lönt för de sydvästskånska kommunerna att fortsätta sin plancringsverksamhet? Bostadsministern har ju sagt att samhället skall bestämma var företagen skall ligga. Bostadsministern har vidare sagt att hon inte vill gå in och styra kommunerna, men blir det nödvändigt får man göra det. Detta är — vilket också Joakim Ollén pekade på — ett ganska fantastiskt fenomen för att gälla det parti som bostadsministern företräder. I den mån det finns en ideologi i det partiet. bör detta handlande gå stick i stäv med den ideologi som man gör sig till tolk för.
Herr talman! Det finns en ideologi i vårt parti, att vi skall hushålla med våra resurser. Vi verkar nu här vara överens — och likadant är det när jag träffar kommunalmän — om vad riksdagen och de olika regeringarna har uttalat. Men när det sedan gäller den egna kommunen och det egna området. då finns det så många skäl för att man inte kan ställa upp på det fullt ut. Om alla resonerar så, vet jag inte vad vi kommer i för situation. Jag vet inte heller om Jag skall tolka Joakim Olléns inlägg så att han anser att de siffror jag presenterade var orimliga i förhållande till riksdagsbeslutet. Jag har vidare sagt att jag finner det rimligt att kommuner får behålla sitt födelseöverskott men att vissa orter inte kan tillåtas expandera. Jag ställer frågan än en gång: Var skall människorna komma flyttande ifrån? Den nuvarande regeringen bedriver och tänker bedriva en mer intensiv regionalpolitik, som skall möjliggöra att människor inte behöver söka sig till vissa delar av regioner och av landet. Sedan tycker jag att det inte finns några motsättningar mellan en god stadsmiljö och att vi försöker spara den goda jorden. Här gäller det ju att man planerar på et riktigt sätt.
Herr talman! Bypolitik innebär, såvitt jag kan förstå, au man framhäver en kommuns intresse i strid med andra kommuners intressen. En flyttning av ett betydande antal sydvästskåningar norrut ligger, vågar jag påstå. icke i någon kommuns intresse, och jag har svårt att se att det skulle ligga i landets intresse. Jag har svårt att se det med hänsyn till de betydande samhällsekonomiska kostnader som detta skulle innebära och som varken vår bostadsminister eller någon annan kan komma runt. När det i övrigt gäller bypolitik så kan man väl möjligen säga att om det skulle vara ett utslag av någon speciellt besynnerlig inställning at. man ställer sig litet fundersam inför propåer som innebär att ett stort antal människor måste flytta från sydvästra Skåne, då tvingas man samtidigt konstatera att även bostadsministerns partikamrater i regionen har gjor uttalanden av den innebörden att så kan det inte få gå till. Det är möjligt att den här debatten inte bör förlängas så mycket till, för det verkar vara svårt att komma överens. Jag vill i alla fall än en gång notera att regeringen inte har givit uttryck åt någon uppfattning i den riktning som bostadsministern har talat om. Regeringen har inte fattat något beslut som Om uttalande skulle peka på att man avser att eftersträva en utflyttning från och ytterligare försvagning av kommunerna i Sydvästskåne. Regeringen har alltså icke fattat något beslut, och vi får väl hoppas att något sådant beslut heller inte blir aktuellt.
Herr talman! Vi skulle inte förlänga debatten, men ändå måste jag fråga vud detär för stort antal människor som skall flytta. Jag säger ju att varje kommun bör få behålla även sitt födelseöverskott. Expansionen måste då sammanhänga med att det kommer eu stort antal människor inflyttande i stället, och regeringen säger i dag att det kan viinte ställa oss bakom. Det kan inte få blien fortsatt befolkningstillväxt i sydvästra Skåne. Vad vi har talat om och sagt till länsstyrelserna är att man måste planera inte bara i et län i Skåne utan över länsgränserna och verkligen se Skåne som en region.

Herr talman! Jag får tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Det är med tillfredsställelse man kan notera den nya regeringens stora intresse att medverka till energibesparande åtgärder av olika slag. Inte minst gäller detta satsningen på åtgärder beträffande bostadshus i form av encergisparbidrag, energisparlån och räntebidrag. Intresset från fastighetsägarnas sida att ansöka om lån och bidrag är stort, och detta hälsas givetvis med största tillfredsställelse. Av de medel som är tuillgänghga för budgetåret 1977/78 fanns den 31 mars 1978 82 milj.kr. disponibla ute hos länsbostadsnämnderna. Med tanke på att det i slutet på mars månad fanns närmare 14 000 ansökningar som inte var behandlade och vars beräknade belopp uppgick ull 165 milj.kr. är det nödvändigt att det ställs ytterligare medel till förfogande, så att åtgärder kan vidtas som leder tillett ökat sparande av energi. Dessutom får man räkna med att ytterligare ansökningar inkommer under innevarande budgetår. På grund av att tillgängliga medel inte varit tillräckliga har länsbostadsnämnder och kommuner fått ett stort antal telefonsamtal med förfrågningar om varför folk inte får sina lån och bidrag. Detta har inneburit en ökad arbetsbelastning och svårigheter att förklara att det beror på medelsbrist med tanke på den omfattande informationsdrive för energistöd som bedrevs under förra hösten. Det är dessa förhållanden som föranlett mig att ställa frågan. Av bostadsministerns svar framgår att ytterligare 100 milj.kr. nu kommer att fördelas på linsbostadsnämnderna, och detta tycker jag är ett mycket positivt besked. Men jag kan inte undgå att påpeka, att jag finner det anmärkningsvärt att bostadsstyrelsen inte tidigare fördelat dessa medel, vilket borde ha kunnat ske. Detta skulle då ha inneburit att ett betydande antal ansökningar kunnat beviljas snabbare. Jag utgår ifrån, herr talman, att bostadsministern med uppmärksamhet följer utvecklingen och återkommer till riksdagen med cen begäran om ökade medel när så erfordras.

Herr talman! Vi är inom regeringen naturligtvis också mycket glada över det stora gensvar vi fått från människor som gått in för att spara energi i sina hus. Antalet ansökningar är, som jag sade tidigare, nästan hundraprocentigt högre nu än under föregående budgetår. Margit Odelsparr talar här om besvärligheterna ute i nämnderna. Det finns inga pengar, och människor ringer och frågar. Jag har emellertid vid förfrågningar på bostadsstyrelsen fått veta att nämnderna den 1 april hade 82 milj.kr. kvar. Dessutom fanns 100 milj.kr. som jag erfarit att bostadsstyrelsen kommer att fördela. Med anledning av dessa uppgifter från min myndighet utgår jag ifrån att det finns pengar att fördela. Det skall inte behöva uppstå någon brist innan nya pengar kommer den 1 juli.

Herr talman! Marianne Jönsson har frågat mig vilka åtgärder jag anser bör liga sjökort Om mer tillförlitliga sjökort vidtas för att tillförlitliga sjökort blir upprättade. Det finns i princip två sätt för statsmakterna att påverka produktionen av sjökort. Det ena är att avsätta mer resurser till ändamålet. Det andra är att se till att resurserna används på ett så effektivt sätt som möjligt. Regeringen har genom skilda beslut utnyttjat båda dessa metoder. Sålunda har regeringen gett sjöfartsverket bemyndigande att beställa ett nytt sjömätningsfartyg. I samband med tidigareläggningar av industriinvesteringar har vidare sjöfartsverket getts möjligheter att innevarande år investera ytterligare på sjökartläggningssidan. Regeringen har vidare i vår gett sjöfartsverket ökade resurser när det gäller att ta hand om sjömätningsdata och föra in nya uppgifter på sjökort. För att försäkra sig om att de givna resurserna används på bästa sätt har regeringen gett sjöfartsverket i uppdrag att upprätta ett program för effektivisering och rationalisering av verksamheten. I beslut den 20 april i år har vidare regeringen bemyndigat mig att tillkalla en särskild utredare för att se över sjöfartsverkets sjökortsframställning. Utredaren skall göra en bedömning av effektiviteten och tillförlitligheten i processen från sjömätning till färdiga sjökort. Översynen skall ske skyndsamt och har redan påbörjats.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsminister Turesson för svaret på min fråga. Sjökonens tillförlitlighet är av allra största betydelse för att fartygsolyckor skall kunna undvikas vid våra kuster. Jag framställde min fråga närmast med anledning av de uppgifter som framkom vid granskning av det sjökort som det sovjetiska tankfartyget Tsesis hade med sig när det gick på grund utanför Fifång i Södertäljeleden. Vid kontroll visade det sig nämligen att detta sjökort var behäftat med över 100 fel. Enligt uttalanden av företrädare för sjöfartsverket finns det ingen anledning tro att detta kort skulle vara onormalt otillförlitligt. De flesta existerande sjökort torde vara varken bittre eller sämre, sägs det. Samtliga av vikelser på det nämnda sjökortet har dock funnits belagda i sjöfartsverkets arkiv sedan 1969. Först nu har felen rättats och nya sjökort skall börja säljas — ett halvt år efter olyckan. För stora områden av Östersjön är sjökorten baserade på sjömätningar från 1800-talet, då man inte räknade med större djupgående på fartygen än 11 m. I dag kräver de stora tank fartygen för säker framfart ett fritt djup av 17 meller mer. De katastrofrisker som trafiken med de stora tankfartygen ofrånkomligen skapar för Östersjöns vidkommande är betydande. Hänsyn till de enorma risker som är förbundna med denna trafik bör vara vägledande för den omsorg om Östersjöns vatten och stränder som Sverige har förbundit sig till genom att för fyra år sedan ansluta sig till Helsingforskonventionen om skydd för Östersjöns marina miljö — det hav som kanske är det hårdast belastade i världen. Tillförlitliga sjökort utgör härvidlag en avgörande förutsättning. Sjöfartsverket skriver också i årets budgetframställning: ”Sjökortens främsta uppgift skall vara att möjliggöra en säker sjöfart. Det aktuella sjömätningsbehovet är mycket stort, bl.a. därför att det nuvarande mäitningsunderlaget är gammalt och ofullständigt, inte minst med hänsyn till fartygens ökade djupgående och till att farledssystemet kontinuerligt ändras.” Sådana deklarationer visar tydligt verkets vilja att åstadkomma en säker sjöfart i våra farvatten. Vad som synes ha saknats hittills är erforderliga resurser. Därför finner jag det mycket positivt att regeringen redan nu har vidtagit åtgärder för att åstadkomma det som jag efterfrågade, nämligen tillförlitliga sjökort. Det är därför min förhoppning att den här frågan, sedan kommunikationsministern nu också utsett en särskild utredningsman, skall få en positiv lösning. Jag tackar än en gång för kommunikationsministerns svar.
Herr talman! Det är alldeles klart att jag delar Marianne Jönssons uppfattning att ett sjökort skall vara tillförlitligt. Det är av grundläggande betydelse för sjöfarten. De ”uttalanden av företrädare för sjöfartsverket”, som Marianne Jönsson uttryckte sig, som förekommit i pressen är inte uttalanden från av verket auktoriserade personer. Något sådant uppdrag har inte verket givit. I tidningen talades det om 100 fel på ett nytt sjökort, men man talar inte om vad det är för sorts fel. Det är klart att man kan finna 100 avvikelser mellan verkligheten och sjökortet. Man kan säkert finna 1000. Men frågan är naturligtvis om avvikelserna är av den beskaffenheten au de har någon betydelse för sjökortets ullförlitlighet. Det är det som jag har fått regeringens tillstånd att be en professor och expert på Tekniska högskolan att utreda. Utredningen är också igångsatt. Jag säger inte detta för att polemisera mot Marianne Jönsson, utan därför att jag tycker att det är angeläget att konstatera att skriverierna i tidningarna kan vara vederhäftiga, men att det ingalunda är säkert att de är det. Man får inte sätta likhetstecken mellan avvikelser och fel som är farliga för sjöfarten. Det är bara det som jag vill ha klargjort, så att inga missförstånd skall uppstå. Efter professorns bedömning får vi se om de här 100 avvikelserna, eller kanske flera, är av den beskaffenheten att de är farliga för sjösäkerheten eller om de är bagateller. Det är klart att jag, om jag på olika ställen på en vattenyta sänker ned en sten fastsatt på ett snöre, kan upptäcka att djupet inte stämmer på en meter när. Det är kanske 61 m i stället för 60 m. som det står på sjökortet, eller kanske 59 m, men det har ingen betydelse. Är det sådana fel som tidningarna skrivit om och som den här mannen talat om, är det av mindre intresse. Det är detta som vi får klarlagt genom den undersökning som professor Bjerhammar skall göra. liga sjökort
418, och anförde: Herr talman! Håkan Winberg har frågat mig om avsikten med SJ:s översyn av distriktsorganens uppgifter är att genom centralisering flytta uppgifter som nu åvilar distriktsorganen till centralförvaltningen. Svaret på frågan är nej.
Herr talman! Kommunikationsministerns svar på min fråga var lika kort som utmärkt. Jag kan därför vara praktiskt taget lika kortfattad. Tack för svaret, herr kommunikationsminister!

426, och anförde: Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om vilka insatser den svenska regeringen planerar med anledning av naturkatastrofen i Mocambique. Som cn följd av ovanligt kraftiga regnfall i Sydrhodesia, Zambia och Mocambique har Zambesidalen i Mocambique i-början av april drabbats av svåra översvämningar. Det finns ännu inga slutgiltiga uppgifter om förödelsens omfattning, men av allt att döma är skadorna mycket omfattande. Mocambiques regering har vädjat till det internationella samfundet om katastrofbistånd. Denna fråga prövas nu av regeringen. Herr talman! Jag tackar Ola Ullsten för svaret på min fråga. Mogambique är ett fattigt land, och det är inte första gången det drabbas av naturkatastrofer. Också förra året hade man exempelvis en sådan i Limpopodalen. Samtidigt är det inget tvivel om att den senast inträffade i Zambesidalen är mycket omfattande. Ola Ullsten säger i sitt svar att det inte finns några slutliga uppgifter om förödelsens omfattning. Det finns dock preliminära uppgilter, och enligt dessa beräknas över 220 000 människor ha blivit bostadslösa. Skördar på över 60 000 hektar beräknas ha gått förlorade. Vägar, skolor och hus har spolats bort, och i förlängningen av översvämningarna drabbas främst gamla och barn av följdsjukdomar i form av maginfektioner och annat. Det är alltså inget tvivel om att hjälpbehovet är oerhört stort. Man har i Mocambique beräknat behovet till omkring 40 miljoner dollar, varav Herr talman! Mogambique har alltsedan befrielsen fått kämpa en ojämn kamp. Det är ett av de länder om vilka man vet att det stöd som ges verkligen kommer folket till del. Vi får inte heller glömma bort att Mocambique tar hand om tusentals Nyktingar från fascistländerna Sydafrika och Rhodesia. Alla skäl talar således för att Sverige bör bidra med ett ordentligt katastrofbistånd. Nu svarar, herr talman, inte Ola Ullsten på min fråga. Han förklarar att den prövas av regeringen. Då vill jag fråga om den prövningen åtminstone sker i positiv anda och när regeringen kan tala om huruvida man är beredd att ge stöd eller inte.
Herr talman! Det är sant, som Eva Hjelmström säger, att Mocambique förra året drabbades av svår översvämningskatastrof i en annan floddal. Man vädjade till omvärlden om hjälp och fick svar från olika håll, däribland från Sverige. Vi ställde då upp med 5 milj.kr. Frågan om katastrofbistånd efter årets översvämning har helt nyligen aktualiserats i departementet. Vi har ännu inte hunnit ta slutgiltig ställning till den. Jag utgår från att regeringens beslut kommer att bli positivt. Hur stort bidrag det kan bli och i vilka former det kan utgå är de frågor som vi nu får

Herr talman! Familjepolitikens mål är att skapa en god uppväxtmiljö för barnen och social trygghet för barnfamiljerna. Familjepolitiken skall också utformas så att den främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett viktigt led för att nå dessa mål är utbyggnaden av samhällets ekonomiska stöd och sociala service för barnfamiljerna. Ett annat viktigt led är att förbättra föräldrarnas möjligheter att vara tillsammans med barnen under den tid då barnen har särskilt stort behov av vård och tillsyn. Den enskilda familjen är i dag en liten utsatt enhet. Särskilt de ensamstående föräldrarna möter ofta svårigheter. Familjens ansvar för barnen kräver i allt högre grad samhällets kompletterande stöd. Det ligger i samhällets ansvar att i planering för goda miljöer och ett arbetsliv som tar hänsyn till barnfamiljernas situation skapa förutsättningar för goda villkor för barnen. Samhället måste samtidigt mera direkt komplettera familjernas omsorg för barnen. Det kan ske genom en bra barnomsorg, som planeras för barnens stimulans och inte bara för att tillgodose den vuxnes behov av barntillsyn. Det kan ske på sätt som jag här senare kommer att redovisa genom en utbyggd föräldraförsäkring som ger småbarnsföräldrar valfrihet att själva välja den form av ledighet som bäst passar familjen. De första åren i ett barns liv anses som grundläggande för barnets utveckling. Därför är det särskilt angeläget att då ge alla barn den stimulans och trygghet som är nödvändig för en harmonisk utveckling. Det kan ske i hemmet eller i en väl utvecklad barnomsorg. Största betydelsen för barnets utveckling under de första åren har dock möjligheterna till en omfattande föräldrakontakt. Det är därför angeläget att på alla sätt underlätta för föräldrarna att kunna umgås med sina barn. Trots förkortade arbetstider har långa arbetsresor för många föräldrar förlängt den tid de är borta från hemmet. Att vara borta från hemmet elva timmar varje arbetsdygn är ingenting ovanligt för en förälder i ett storstadsområde. Det är ett stort problem i dag att föräldrarna inte i större utsträckning hinner eller orkar vara tillsammans med sina barn. Därför är det viktigt att arbetslivets villkor ändras så att det blir möjligt att förena förvärvsarbete med föräldraskap utan att barnen behöver komma i kläm. Av stor betydelse i detta sammanhang är arbetstidens längd. Det är angeläget att småbarnsföräldrar ges kortare arbetstid. Trots att det samhällsekonomiska utrymme som står till förfogande är starkt begränsat har det ekonomiska stödet till barnfamiljerna förbättrats.

tidigare. En kartläggning av behovet av barnomsorg under obekväm arbetstid pågår i vissa orter. Samtidigt har länsstyrelserna i Värmlands och Västmanlands län fått regeringens uppdrag att kartlägga förutsättningarna för en anpassning av småbarnsföräldrarnas arbetstider till barnens behov. Resultaten skall redovisas i år. En utbyggnad av föräldraförsäkringen och därmed en utvidgning av rätten till föräldraledighet beslutades våren 1977 mot bakgrund av regeringsförklaringen. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 1978. De innebär bl.a. att föräldraförsäkringen byggts ut med ytterligare två månader. Av den sammanlagda ersättningstiden om nio månader skall tre månader kunna tas ut i form av särskild föräldrapenning fram t.o.m. barnets första skolår. Den särskilda föräldrapenningen kan användas både vid hel ledighet och vid förkortad arbetstid. Den utgår därför som hel, halv eller en fjärdedels föräldrapenning.

Rätten till ledighet föreslås bli fristående från föräldraförsäkringens förmånsregler. Den rätten är här till sin karaktär lik studieledighetens regler. Arbetstagare föreslås dock alltid få rätt till ledighet under tid då föräldrapenning utgår. Ledigheten skall i princip förläggas till de dagar som arbetstagaren begär. Ledighet i form av arbetstidsförkortning skall dock som huvudregel spridas jämnt över arbetsveckans samtliga dagar. Lagen avses i princip vara tvingande. Vissa regler föreslås dock bli dispositiva för att de genom kollektivavtal skall kunna anpassas till de varierande förhållandena på olika arbetsplatser. bidrag. Det tredje steget avser en samlad lösning av frågorna om vårdnadsbidrag och ytterligare utbyggnad av föräldraförsäkringen. Vid utformandet av det tredje steget bör det vara möjligt att ta hänsyn till de erfarenheter av föräldraförsäkringen som familjestödsutredningen inom kort kommer att presentera.

Föräldrarna har som jag tidigare nämnt rätt ull ledighet under sex månader, då föräldrapenning utgår I samband med barns födelse. Därutöver utgår tre månaders föräldrapenning som föräldrarna delar lika. Den ena föräldern kan överlåta sin del till den andra föräldern genom ett meddelande till försäkringskassan. Ensamstående förälder har rätt till tre månaders särskild föräldrapenning. I propositionen föreslås att en arbetstagare i egenskap av förälder ges rätt att för vård av barn vara helt ledig från anställningen till dess barnet har uppnått ett och ett halvt års ålder. I propositionen föreslås också att arbetstagare får rätt att förkorta arbetstiden tilltre fjärdedelar av normal arbetstid till dess barnet fyllt åtta år eller till den senare tidpunkt då barnet slutat det första skolåret. Förslaget är en anpassning till de förhållanden som i dag råder för statligt anställda. Det är alltså en rättvisefråga att ge alla föräldrar denna möjlighet som i dag bara tillkommer ett fåtal. Syftet är att ge föräldrar och barn mera tid för varandra och att minska barnens ofta mycket långa dagliga vistelsetider i daghem och annan barnomsorg. Behovet av ledighet torde därför vara störst under förskoletiden och under det första skolåret. På grund härav har åldersgränsen satts till åtta år. Förutom de nämnda möjligheterna till hel och deltidsledighet skall föräldrarna alltid ha rätt att vara lediga när någon form av föräldrapenning ulgår. Möjligheten att förkorta arbetstiden till tre fjärdedelar av normal arbetstid innebär dock inte att föräldrarna måste ta ut ledigheten i en följd. F. n. får ledighet i samband med barns födelse delas upp på två perioder. Den tid då särskild föräldrapenning utgår får också delas upp på två perioder. För att reglerna skall bli så enkla som möjligt, samtidigt som föräldrarnas behov av ledighet tillgodoses, föreslås au ledigheten får delas upp på två perioder per kalenderår. — Rätten att dela upp ledigheten är oberoende av om ledigheten tas ut som hel, halv eller fjärdedels ledighet. I de två perioderna skall all Antalet perioder är liksom lagen i övrigt helt knutet till arbetstagaren i dennes egenskap av förälder. Det innebär att varje förälder har rätt att dela upp sin ledighet på två perioder per år. Enligt gällande regler har den arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet i samband med barns födelse skyldighet att anmäla detta till arbetsgivaren en månad före ledighetens början. Vill man ha ledigt i samband med tillfällig vård av barn är underrättelsetiden en vecka. Beror ledigheten på sjukdom gäller över huvud taget inte någon underrättelsetid. Vid bestämmande av underrättelsetidens längd har en avvägning fått göras mellan å ena sidan förälderns behov av att med relativt kort varsel kunna få ledigt när behovet inte kunnat förutses lång tid i förväg och å andra sidan det behov som kan finnas på arbetsplatsen av en längre planeringsperiod inför ledigheten. Till stor del tillgodoses föräldrars behov av icke planerad ledighet genom rätten till ledighet för tillfällig vård av barn. Någon ändring av reglerna för denna rätt vill ledighet har därför inte föreslagits. För annan kortare ledighet synes den nuvarande underrättelsetiden på en månad vara tillräcklig. För längre ledighet kan det dock med hänsyn till planerings-, vikariats och andra omställningsfrågor vara nödvändigt med en förlängning av underrättelsetiden utöver en månad. Med hänsyn till omfattningen av den ledighet som föreslås har underrättelsetiden förlängts utöver vad som nu gäller till två månader. Den föreslagna regeln är dock dispositiv så att arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal kan anpassa den till de särskilda förhållanden som kan råda. Lagen medger undantag från regeln om två månaders underrättelsetid om behovet beror på sjukdom hos den andra föräldern eller på någon annan omständighet som arbetstagaren inte har kunnat råda Över. Enligt förslaget, som i den här delen stämmer med nu gällande regler, har en arbetstagare rätt att avbryta påbörjad ledighet. Har ledigheten varit avsedd att pågå längre tid än en månad är dock arbetsgivaren inte skyldig att låta arbetstagaren återinträda i arbetet tidigare än en månad efter anmälan. Tanken bakom förslaget till ledighet är som jag sade tidigare —att föräldrar och barn skall få mera tid varje dag till en meningsfull samvaro. Arbetstidsförkortningen bör därför i princip spridas över arbetsveckans samtliga dagar. Bara när en sådan arbetstidsförkortning inte skulle tjäna detta syfte eler där arbetstiden är förlagd på sådant sätt att daglig arbetstidsförkortning är utesluten bör ledigheten tas ut så att den förläggs till viss eller vissa av arbetsveckans dagar. Det kan t.ex. gälla nattarbetande vårdpersonal. Ledigheten skall förläggas till arbetsdagens början eller slut om inte arbetstagaren samtycker till annan förläggning. Med rätten till ledighet följer rätten att i full utsträckning återgå will . anställningen. En förälder får alltså rätt att efter viss kortare eller längre hel resp. fjärdedels ledighet gå tillbaka till full tjänst. Den arbetstagare som begär fjärdedelsledighet skall i första hand, med undantag för den kvantitativa minskning som följer av uppehållet i arbetet, beredas oförändrade arbetsuppgifter. Endast om det visar sig vara omöjligt med oförändrade uppgifter får arbetsgivaren omplacera arbetstagaren.

0. m. första skolåret.

Förändringen är en rättvisefråga för denna grupp föräldrar och barn.

Herr talman! I den proposition som riksdagen nu skall behandla föreslår regeringen, vilket socialministern ganska utförligt redogjort för, en ny lag som skall ge rätt till ledighet för vård av barn. Socialministern kallade detta för andra steget i en familjepolitisk utveckling. Enligt förslaget skalt en förälder få rätt att för vård av barn dels vara ledig från anställning till dess att barnet är ett och ett halvt år gammalt, dels få förkortad arbetstid till tre fjärdedelar av normal arbetstid tll dess att barnet fyllt åtta år eller har avslutat första skolåret. Denna rätt skall enligt förslaget bli fristående från föräldraförsäkringens förmånsregler. Det betyder att det inte är fråga om att i någon form kompensera det ekonomiska bortfall som uppkommer i samband med att den lagfästa rätten till ledighet utnyttjas. Det framlagda förslaget är i stort sett en kopiering av de bestämmelser som i dag redan gäller för den statliga arbetsmarknaden. Man tycker då att det borde ha varit möjligt att för riksdagen presentera något fylligare uppgifter om hur systemet har slagit ut, eftersom det ju varit i funktion ganska länge på den statliga arbetsmarknaden. Men någon närmare analys av hur möjligheterna till ledighet utnyttjats har vi inte fått, och det är att beklaga. Vi socialdemokrater har vid flera tillfällen lagt fram förslag till riktlinjer för hur vi anser att reformeringen av familjepolitiken skall drivas vidare. Vägledande för våra förslag har varit att vi skall ge barnen bättre Ilevnadsvillkor och samtidigt öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Vi har bl.a. begärt att riksdagen skall fatta ett principbestut om cen till 12 månader förlängd föräldraförsäkring. Det förslaget förutsatte också att ersältningstiden delas upp mellan föräldrarna. Våra förslag har dock redan förkastats av riksdagen i år. Det nu föreliggande förslaget är av mycket begränsad räckvidd och ett genomförande av det gör knappast skäl för benämningen familjepolitisk reform. I propositionen anförs att möjligheten till mer ledighet än lagen i dag föreskriver är beroende av arbetsgivarens inställning. Sedan kommer man in på olika skäl till att det ur både barns och föräldrars synpunkt vore mycket värdefullt med mer tid för varandra och att detta skulle garanteras genom att den föreslagna lagen ger utrymme för detta. ”Det skulle vara av stor betydelse för många föräldrar”, heter det i propositionen. Vi kan hålla med om att möjligheten till ledighet kommer att ha sin betydelse för en hel del föräldrar och familjer. Det är också anledningen till att vi accepterar lagförslaget, men vi har från den socialdemokratiska gruppen fört fram vissa krav som vi menar att riksdagen borde ställa sig bakom i samband med att beslut om lagen fattas. Att vi nu återigen aktualiserar dessa krav beror på att vi anser att det finns stor sannolikhet för att de som i första hand kan komma att dra nytta av den nya lagen är de som är ckonomiskt väl ställda. Det är nämligen inte så, som det görs gällande i propositionen, att det bara är den lagstadgade rätten att kunna vara ledig som är avgörande för om cen förälder skall kunna stanna hemma eller ej. Det finns andra förutsättningar som också måste uppfyllas. Vilka möjligheter har t.ex. den ensamstående föräldern eller föräldrar med låga inkomster att utnyttja aldrig så generösa ledighetsbestämmelser om de inte får ekonomisk kompensation” De har i regel inga ekonomiska marginaler att röra sig inom. Nu skriver utskottet att det sedan den 29 mars, när riksdagen senast behandlade våra yrkanden - efter behandling i socialförsäkringsutskottet — inte har hänt något som föranleder riksdagen att göra något annat ställningstagande i dag. Det har ju hänt att den här propositionen har lagts fram och såvitt vi kan finna bör det här vara ett synnerligen lämpligt tillfälle för riksdagen att klargöra sina avsikter i familjepolitiken. Vi kan vara överens om att vi skall arbeta för att barn och föräldrar skall få mer tid för varandra. Rune Gustavsson använder många ord för att klargöra värdet därav. Då borde vi också vara överens om att det är lika viktigt för alla barn och för alla föräldrar. För att det skall bli verklighet krävs att de ekonomiska förutsättningarna härför skapas. I vår motion 1776 har vi redovisat hur vi vill bygga upp ett system enligt inkomstbortfallsprincipen. Vi menar också att rätten till ersättning skall knytas till varje barn i familjen. Ett godkännande av de riktlinjer som vi lagt fram i den socialdemokratiska motionen skulle utgöra ett bra komplement till den föreliggande propositionen. Förslaget gör också anspråk på att vara jämställdhetsfrämjande. Det skulle öka förutsättningarna för föräldrar att dela på ansvaret för hem och barn, dvs. fäderna skulle efter det här förslagets genomförande komma att utnyttja rätten till ledighet i större utsträckning än tidigare. Vi har väldigt svårt att förstå alt propositionen över huvud taget innehåller något som skulle komma att verka i den riktningen. Det finns nog i stället goda skäl att förmoda att en ledighet för vilken ekonomisk kompensation inte utgår inte kommer att bli särskilt mycket utnyttjad av papporna i familjerna. Fortfarande är det så att det oftast är mannen i familjen som har den högre lönen, med påföljd att det också blir mer ekonomiskt kännbart när han stannar hemma. helt eller delvis. Det är fara värt att de nya reglerna i stället kommer att ytterligare befästa de traditionella könsrollerna I familjen, dvs. med kvinnan som den som i första hand är ansvarig för hem och barn, även om hon förvärvsarbetar. Det är därför vi socialdemokrater menar att man måste vara vaksam på utvecklingen. Vi vill genom vår motion möta de här tendenserna genom att knyta ersättningen från föräldraförsäkringen till den förälder som stannar hemma och har vårdnaden. Därigenom ges också en förvärvsarbetande make rätt att vara hemma och ta hand om sitt barn, även om den andra maken är hemarbetande. Vi anser att riksdagen i dag bör fatta ett beslut om att det fortsatta reformarbetet skalt ges den inriktning vi föreslagit i vår motion, som jämställer män och kvinnor inom familjepolitiken. Vi tror nämligen att om inte den föreliggande propositionen om utökad ledighet på något sätt kombineras med åtgärder som direkt stimulerar eller möjliggör för papporna att aktivt tå deli barnens vård, blir den ett slag i luften när det gäller att främja jämställdheten. Det finns faktiskt ingen saklig grund för den optimism som föredragande statsrådet uttalar på den punkten. Förmodandena om de positiva effekterna i dessa avseenden är nog snarast att hänföra till avdelningen fromma förhoppningar, så länge inga mer påtagliga åtgärder föreslås. Den här frågan har också utförligt behandlats i en motion av Bonnie Bernström och Oile Wästberg i folkpartiet. De pekar på just de farhågor som vi också hyser och som vi har redovisat. Vad de vill med sin motion är att regeringen skall ges i uppdrag att sc över vilka möjligheter det finns att stimulera papporna att ta lika ansvar och även ge dem möjlighet därtill. Ett bifall till reservation 2 är således samtidigt ett bifall till Bonnie Bernströms och Olle Wästbergs mouon. Där yrkar vi nämligen just att riksdagen skall understryka vikten av att den arbetsgrupp som skall få i uppdrag att följa lagens verkningar får som huvuduppgift att bevaka jämställdhetsfrågorna. Arbetsgruppen bör också få i uppdrag att ta erforderliga initiativ, så att jämställdhetsarbetet främjas. Oerhört viktigt är det också att noga följa i vad mån ledighetstlagen kan komma att påverka utbyggnaden av barnomsorgen. Det har inte utskottets majoritet ansett nödvändigt att understryka. På en punkt har utskottet tillmötesgått de socialdemokratiska motionärerna, och det är när det gäller frågan om den nya lagens inverkan på annan lagstiftning, såsom socialförsäkringen och försäkringar knutna till anställning. För oss framstår det som en upprörande brist att detta inte klarlagis i propositionen. och vi efterlyser en sådan kartläggning. På den punkten har vi vunnit gehör från de borgerliga ledamöterna I utskottet, som tydligen — i motsats till socialministern — har insett att det är väsentligt att få deta: utrett. Slutligen har vi i reservation 3 tagit upp samarbetet med de fackliga organisationerna. Vi anser det anmärkningsvärt att inte löntagarorganisationerna varit med i förberedelsearbetet och noterar att här har tydligen tillämpats en annan praxis än den som tidigare gällt. Vi har vidareutvecklat detta i vår motion. Vi kan inte dela den uppfattning som kommit till uttryck i utskottets skrivning, att förfaringssättet skulle ha varit detsamma nu som vid villkomsten av andra arbetsrättsliga reformer.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

Herr talman! Det finns ett gammalt och numera ganska nött skämt om statistikens ofullkomlighet. Man säger att det finns tre olika stag av lögn: vanlig lögn, et visst slags dikt och statistik. Helt osökt har det slagit mig att man borde tillfoga en fjärde form, nämligen borgerliga vallöften. Jag tänker inte ta upp tiden med att göra en uppräkning av alla svek som den borgerliga regeringen hitulls har stått för. De är redan alltför väl kända för att det skall vara nödvändigt. Jag skall nöja mig med att ta upp den del som de borgerliga partierna, liksom socialministern i dag, fortfarande envisas med att vilja kalla ”stödet till barnfamiljerna” men som barnfamiljerna hittills knappast har uppfattat som något stöd. De positiva effekter som eventuellt kunde ha blivit följden av hitills beslutade reformer på området har snabbt ätits upp av kraftiga prisstegringar på dagligvaror, hyreshöjningar och arbetslöshet. Nu måste man ju i sanningens namn säga att den borgerliga oförmågan att genomföra sina löften inte är enbart negativ. För det första kommer den att ieda till att de borgerliga partiernas tid vid regeringsmakten kommer att ta slut senast om ett och ett halvt år. För det andra kommer man uppenbarligen inte att kunna driva igenom sina reaktionära förslag, som t.ex. förslaget om vårdnadsbidrag. Dessa vårdnadsbidrag skulle ju komma som ett brev på posten, bara de borgerliga partierna fick makten efter valet 1976. Nu har man förvandlat det till något som man själv vill ge bilden av att vara en trestegsraket, där det första steget var förbättring av föräldraförsäkringen, det andra, som vi nu diskuterar, förkortning av arbetstiden för småbarnsföräldrar och det tredje vårdnadsbidrag. Men det verkar som om krutet har varit blött i de två första raketstegen, och till det sista förefaller man inte ha något krut kvar alls, även om socialministern i sin utförliga redovisning av propositionens innehåll förebådar ett förslag inom kort. När det gäller förbättringarna av föräldraförsäkringen, så har vänsterpartiet kommunisterna hävdat att den genomförda reformen är en halvmesyr. Målsättningen måste där vara att täcka inkomstbortfall i samband med tillfällig vård av barn, på samma sätt och utan begränsningar som gäller i Sd sjuk försäkringssystemet i övrigt men med ullägg för förbättrade möjligheter för föräldrarna att dela i och följa verksamheten inom förskolan. Av de förslag som regeringen har lagt fram I den nu aktuella propositionen har vpk godkänt att föräldrar skall ha rätt till ledighet för vård av barn tills det uppnår eu och ett halvi års ålder. Med detta uppnår man. som socialministern nyss framhöll, en större likhet mellan anställda i offentlig tjänst, som redan har denna rättighet, och de privatanställda. Däremot har vi avvisat förslaget vad gäller förkortad arbetstid för föräldrar t.o.m. barnets första skolår. Vi har också hävdat att i den mån föräldrar vill utnyttja rätten till ledighet helt eller delvis under barnets första 18 månader, eller i övrigt ledighet när särskild föräldrapenning utgår, så skall den anställde själv ha rätt att bestämma över ledighetens förläggning. Vi avvisar således de bestämmelser som finns 18 §i lagförslaget, som ger arbetsköparna rätt att besluta i dessa avseenden, liksom 95, där arbetsköparna ges en möjlighet att utestänga den från arbetet som önskar avbryta sin ledighet.

Jag har f.ö. svårt att befria mig från den något lustiga bilden av ett av förvåning förstummat utskott med samfällt höjda ögonbryn. Det skulle kanske vid det tillfället t.o.m. ha varit värt att sitta vid väggen utan vitranderätt. Men låt mig nu i stället skingra utskottets förvåning och — jag vet inte för vilken gång i ordningen — redovisa vpk:s ståndpunkter i de här frågorna. Vi har ingenting emot sex timmars arbetsdag. Det är faktiskt så, ärade ledamöter av arbetsmarknadsutskottet, att vi är det enda part här i riksdagen som har ställt kravet på en allmän arbetstidsförkortning. Och vad mera är— vi ställer kravet på allmän arbetstidsförkortning utan löneminskningar. Regeringens förslag ll kortare arbetsdar för småbarnsföräldrar kommer att gynna viälbetalda tvåförsörjarfamiljer, och vpk vägrar att delta i sådana diskriminerande reformer. Jag kanske kan få en förklaring från det förvånade utskottet hur man har tänkt sig att ensamstående föräldrar skall kunna utnyttja möjligheterna till ledighet. Samtidigt kanske man också vill förklara hur det kommer att fungera i stora delar av landet, där över huvud taget bara ett litet fåtal kvinnor kan få jobb. Räknar ni på allvar med att fåderna i dessa familjer - i glesbygder, i en företagsorter med tung industri, osv. — skall ha råd att minska sin arbetstid för att kunna umgås med barnen? I så fall har ni inte mycket begrepp om det arbetande folkets villkor här i landet. Jag skulle önska att jag kunde säga att jag var förvånad över utskottets ställningstagande —- men det | kan jag inte. En förutsättning för att en lag om arbetstidsförkortning för småbarnsföräldrar inte skall bli diskriminerande är att de som använder sig av möjligheten inte drabbas ekonomiskt. Det skulle således innebära att någon form av vårdnadsbidrag infördes. Men inte heller detta är något som vpk i dagens läge kan förespråka. Vi anser att alla tillgängliga resurser måste användas för utbyggnad av barnomsorgen. I dagarna har det kommit en nv rapport från sysselsättningsutredningen — Kvinnors förvärvsarbete och förvärvshinder — där man utifrån studier i Borås och Sundbyberg visar att ca 80 ". av de kvinnor som inte förvärvsarbetar och som har barn under sju år uppger barntillsvnen som ett huvudsakligt arbetshinder. I ett läge när det verkligen existerar valfrihet för kvinnorna, dvs. när deras rätt till arbete är garanterad och när varje barns rätt till en plats på ett bra daghem eller fritidshem är tryggad, då kan vi diskutera vårdnadsbidrag igen, men inte förr.